Fru talman! Jag fäste mig vid herr Burenstam Linders ord om att det fanns sådana här i kammaren som hade tagit lättvindigt på frågan. Detta kan väl inte gälla herr Wikström, så det kanske var mig herr Burenstam Linder åsyftade. Men, nej, det har jag inte gjort och inte heller den rörelse som jag företräder. När principförslaget lades fram tog vi också upp frågan om den ekonomiska situationen för svenska kyrkan. Här har nämnts att principförslaget innebar att man skulle ha en övergångstid på tio år med antingen uppbördshjälp avseende en avgift eller också någon sorts skatt. Vi sade till att börja med att det måste vara alldeles klart att det skulle gälla en avgift, som människor skulle betala till svenska kyrkan, men att begränsningen till tio år var onödig. Vi ansåg att man finge ta ställning till det i framtiden. Fungerade uppbördshjälpen från samhällets sida väl, frågade vi oss varför samhället inte skulle kunna vara generöst och lämna denna uppbördshjälp även i fortsättningen. Förutsättningen härför skulle vara — jag upprepar det — att det var en avgift och att det inte skulle vara möjligt att sätta in fiskala åtgärder för att driva in den.

Vi känner ju alla de konstitutionella besvärligheterna i det sammanhanget, men vi menade att det var viktigt att frågan om statens förhållande till svenska kyrkan inte gjordes upp över svenska kyrkans huvud. Jag ville bara säga, fru talman, att detta är en fråga där man givetvis får visa stor varsamhet. Men det är klart att många människor och även jag blir otåliga. År 1958 — eller om det var på hösten 1957 — fattade riksdagen beslut om att utredningen skulle tillsättas. Det är alltså snart 20 år som vi har arbetat med dessa frågor, och det är klart att man i varje fall vill se någon ljusning skymta i samband med att ett resultat eller en uppgörelse nås.
Fru talman! Det är mig alldeles främmande att beskylla någon annan för lättvindighet i den här frågan. Jag har stor respekt för både herr Antonssons och herr Burenstam Lirders engagemang och kunnighet i dessa frågor. Jag vill bara till herr Burenstam Linder säga att såvitt jag har uppfattat det är alla partier överens om att vi skall visa respekt för svenska kyrkans önskan att i framtiden vara en öppen folkkyrka och att kunna bedriva sitt arbete i hela landet. Det har vi i folkpartiet utsagt både i vårt partiprogram och i senare uttalanden. Vad debatten gäller är frågan om vilka finansieringsformer svenska kyrkan kan ha -— eller rättare sagt avvägningen mellan olika finansieringsmodeller. Redan nu bedriver svenska kyrkan sin verksamhet ekonomiskt med stöd av kyrkoskatt, direkta statsbidrag, avkastningen av fondmedel och frivilliga offer. I framtiden får man räkna med samma källor. Det som man diskuterar är närmast om kyrkoskatten kan ersättas med någon form av medlemsavgift, som inkasseras med eller utan statens hjälp. Jag är alldeles övertygad om att de ledande inom svenska kyrkan skulle föredra en modell där man kan avstå från kyrkoskatt och få medlemsavgiften inkasserad på annat sätt än genom att staten fiskalt driver in den. Dessutom hoppas och räknar man på ökade direkta statsbidrag, större frivilliga offer och kanske en ökad avkastning av den kyrkliga egendomen, som ju kyrkan själv skulle få ta ansvar för. Valet står alltså mellan att å ena sidan säga att allt skall vara som det nu är, å andra sidan mena att avvägningen mellan dessa olika finansieringsformer kan och säkerligen måste bli annorlunda. Det är alltså i fråga om angelägenheten av att vara lyhörd för de existerande önskemålen inom svenska kyrkan om att inte till varje pris vidmakthålla en kyrkoskatt, som i sin fiskala utformning har betydande nackdelar, som våra uppfattningar går isär.

Fru talman! Då jag för en stund sedan här använde ordet ”lättvindig” var det alls inte för att känneteckna någons inställning i de svåra frågor som vi här diskuterar. Jag tror tvärtom att alla nalkas dessa spörsmål med stort allvar. Det jag sade var att när man här diskuterade avskaffande av församlingsstyrelselagen, så betraktade man med alltför stor lättvindighet de ekonomiska konsekvenser som det skulle innebära särskilt vad avser möjligheten för svenska kyrkan att fungera som en öppen folkkyrka för hela riket. Att det här finns hänsyn som går utöver vad som sades i interpellationssvaret och vad jag har haft tillfälle att höra tidigare i debatten visas ju också av den deklaration som kommunministern gjorde i sin replik till mig, en deklaration som jag tror det är betydelsefullt att vi fick.

Fru talman! Med anledning av inrikesutskottets betänkande nr 43 om ytterligare industricenteranläggningar och andra regionalpolitiska frågor vill jag kort kommentera reservationerna 2 och 4 av herr Nilsson i Tvärålund m.fl. I propositionen föreslås en utökning av försöksverksamheten med industricenteranläggningar till Ljusdal och Haparanda, vilket vi inte har något att erinra mot. Men eftersom denna industricenterverksamhet är en försöksverksamhet, har vi i motionerna 2374 av mig själv och Karl Boo och 2402 av herr Nilsson i Tvärålund m.fl. menat, att denna försöksverksamhet också skulle kunna komma orter till del som inte betecknats som regionala utvecklingscentra. Jag menar, och det har också den studiegrupp från universitetet i Umeå där bl.a. professor Bylund varit medarbetare gjort, att det vore av stort värde om man i försöksverksamheten med industricentra hade flera ortstyper att välja mellan innan man genomför en mera permanent lösning. Jag anser det också angeläget att satsa på orter som i dag har stora svårigheter med sysselsättning och som inte heller har en industriell tradition, vilket gör det ännu svårare för dem att skapa sysselsättning åt människorna. Skall vi kunna nå en inomregional balans, måste dessa orter få större möjligheter att utvecklas, och då kan industricenterformen vara en väg att gå. Den fråga som tas upp i motionen 862, statsbidrag för uppförande av industrihus, behandlades också vid förra årets riksdag. Inrikesutskottet öppnade då en möjlighet att ge kommuner i inre stödområdet med stora sysselsättningssvårigheter, beredskapsarbeten för uppförande av industrihus. Men, sade man, stor restriktivitet skulle fortsättningsvis gälla vid beviljande av dessa beredskapsarbeten. Vi menar nu att det är nödvändigt att inte hålla så hårt på möjligheten för kommuner som vill uppföra industrihus att få statsbidrag. Företagen vill i alltmer ökad utsträckning inte låsa ekonomin i fastigheter utan tycker många gånger att det är bättre att hyra. Detta gäller särskilt vid nyetableringar. Då vill företagen hellre satsa sitt disponibla kapital för att utveckla sina produkter och själva företaget. Stora krav ställs i dag också på arbetsmiljön. När ett företag har egna lokaler men dessa är mycket nedslitna och inte kan uppfylla de krav som i dag ställs på en god arbetsmiljö är det angeläget att företaget och dess anställda ges möjligheter att hyra in sig i lokaler som kommunen ställer till företagets förfogande. Man kan ha olika åsikter om riktigheten i att kommunerna engagerar sig i byggandet av industrifastigheter, men som jag nämnde tidigare när jag talade om industricenterbyggnaderna är det synnerligen angeläget att satsa på de kommuner som saknar industriell tradition men som har undersysselsättning. Särskilt viktigt är det för kvinnorna att kommunerna engagerar sig för en industrisatsning och att företagen stimuleras, bl.a. med statsbidrag, för uppförande av industribyggnader. Jag vill här, fru talman, yrka bifall till reservationerna 2 och 4. Vad sedan beträffar reservationen 5 om vissa marknadsföringsåtgärder vill jag göra några kommentarer. Det är ytterst angeläget för svenskt näringsliv, och framför allt för näringslivet i stödområdet, att nyetableringar kommer till stånd som leder till lönsamma och livskraftiga verksamheter och därigenom till en långsiktigt tryggad sysselsättning. Det är därvid väsentligt att det regionalpolitiska stödet ger möjlighet att använda olika metoder och tillvägagångssätt. Nya angreppssätt för att etablera verksamheter och uppnå bibehållen eller ökad sysselsättning måste kunna prövas inom ramen för det regionalpolitiska stödet. I vårt land har det hittills använda tillvägagångssättet för nyetablering av industrier i stödområdet varit att man förutsätter att produkter eller väsentligt genomarbetade produktidéer framkommit i en process som föregår och är helt skild från den egentliga etableringsprocessen. Existerande stödformer förutsätter på samma sätt att det blivande företagets verksamhet är definierad för att stöd skall utgå. Någon form för regionalpolitiskt stöd för att söka produkter eller produktidéer som inledning till ett etableringsprojekt existerar ej. Det är från flera synpunkter, bl.a. i vad gäller produktens och produktionens anpassning till aktuella regioner — exempelvis i fråga om åldersstruktur, traditioner, önskat antal arbetstillfällen, naturtillgångar, transportförutsättningar etc. — angeläget att en region kan ges möjligheter att på eget initiativ och i egen regi aktivt söka och ta fram produkter och affärsidéer som kan attrahera det kapital och de övriga resurser som erfordras för att den skall erhålla en tryggad sysselsättning genom en livskraftig verksamhet. Särskilt angeläget är givetvis detta för de regioner som har otillräckliga industriella traditioner för att genom existerande industri skapa ett tillfredsställande antal etableringar. En väsentlig fördel med en sådan uppläggning är att projektet från början kan inriktas mot stabila eller expansiva marknader, produkter som ger goda utvecklingsmöjligheter och mot utnyttjande av tekniska lösningar som ger ett försprång framför eventuella konkurrenter. Ett tillvägagångssätt som innebär att en hittills outnyttjad produktidé tillvaratas eller att en helt ny produktidé skapas medför också fördelen att nyetableringen innebär ett direkt nyskapande av arbetstillfällen och inte en flyttning av arbetstillfällen från ett ställe i landet till ett annat. Vi har föreslagit att i stödområdet skall åstadkommas industrietableringsprojekt som innebär ett initiativ från aktuell region och en integrering av idéfas och efterföljande etablering genom att medel ställs till för fogande för statens industriverk för att med anlitande av lämpliga specialister starta ett visst begränsat antal sådana projekt som försöksverksamhet. Jag yrkar härmed, fru talman, bifall till reservationen 5.

Fru talman! Vi rör oss med två begrepp i det här avsnittet av debatten, dels statliga industricentra, dels kommunala industrihus. Vi skall inte blanda ihop de begreppen. Statliga industricentra bör enligt utskottets mening vara av en viss storlek för att klara intern service och skapa industriell miljö. De bör förbehållas orter med relativt stor arbetsmarknad och bra utbud av allmän service. När det gäller kommunala industrihus uttalade utskottet i fjol att de bör kunna uppföras i mindre centra i kommuner som har speciellt svåra sysselsättningsproblem. Vi ville alltså prioritera de kommuner som har de största svårigheterna att bygga kommunala industrihus. Båda dessa lokaltyper är dock endast att ses som komplement till övriga regionalpolitiska insatser. Det är alla dessa åtgärder, där vi har ett helt register att spela på, som har stor betydelse för att komma till rätta med sysselsättningsproblem som vi möter i så många kommuner på skilda håll. Jag hinner inte kommentera förslaget om marknadsföringsåtgärder närmare. Det är en försöksverksamhet, och vi bör enligt utskottets mening gå fram försiktigt här bl.a. därför att det kan påverka konkurrensförhållandena gentemot andra företag. Jag vidhåller alltså utskottets förslag på de här punkterna.

Fru talman! Herr Nilsson i Östersund påstår att vi rör oss med två begrepp. Jag kan inte riktigt hålla med herr Nilsson om det. Staten betalar ju hela kostnaden för uppbyggnaden av industricentra. Vad vi har föreslagit är att de mindre orterna, som inte går under beteckningen regionalt utvecklingscentrum, inte skall diskrimineras i det här sammanhanget utan att de också skall få sin chans. Jag är väl medveten om att man inte kan få industricenteranläggningar i alla orter. Men i försöksverksamheten går det att ta med även andra typer av orter för att få erfarenhet av hur den slår i sådana områden. Där går det att göra verksamheten något mindre än de försök som f. n. pågår. För industrihus utgår det statsbidrag som beredskapsarbete. Då får kommunerna själva lägga till resterande del.

Detta innebär ju att på de orter där man har möjligheter att få arbetskraft, dvs. i glesbygdsområden, kommer man att ytterligare suga ut orten på folk. Då vore det bättre att man försökte stimulera företagen att skapa sysselsättning där arbetskraften finns — och gärna med en satsning på dessa industricenteranläggningar.
Fru talman! Jag vill peka på även den möjligheten att företagen själva söker lokaliseringsstöd och själva bygger lokalerna. Möjligheten finns ju att gå den vägen. Sedan vill jag bara säga att all erfarenhet väl ändå visar att när företag undersöker möjligheterna att etablera sig på en viss ort, så kräver de ett ganska stort utbud av allmän service. Det är alltså ganska viktigt i detta sammanhang att vi har sådana orter att erbjuda.
Fru talman! Erfarenheterna visar också, herr Nilsson i Östersund, att finns det lokaler i kommunerna så vill även företagen etablera sig där. Som jag sade i mitt inledningsanförande är man nämligen mindre och mindre benägen att låsa kapital och resurser i lokaler, eftersom man vill utveckla företaget som sådant och de produkter man tillverkar. Särskilt gäller detta när man tar fram nya produkter och vid nyetableringar. Vi skall ju kämpa för att få nyetablering i dessa orter.

Fru talman! Jag tänker inte upprepa vad jag anförde fredagen den 21 maj, då behandlingen av betänkandet 1975/76:43 från inrikesutskottet blev avbruten för att fortsätta i dag. Då det fredagen den 21 maj inte gavs tillfälle för mig till något genmäle i anslutning till herr Nilssons i Östersund försvarstal för utskottsmajoritetens ställningstagande, som också var ett försvar för propositionen nr 185 och en polemik mot mitt anförande, har jag fått vänta till i dag. Den som till äventyrs är intresserad av behandlingen fredagen den 21 maj får gå till snabbprotokollet från den dagen. I propositionen 185 föreslår arbetsmarknadsministern att industricenteranläggningar skall byggas i Ljusdal och Haparanda. Men varför just dessa platser? Motiveringen, om man kan uttrycka det så, är att det enligt arbetsmarknadsministern bör vara en plats norrut och en söder därom. Det är en motivering som utskottsmajoriteten har gjort till sin, varför man stannar inför Haparanda och Ljusdal. En mycket underlig motivering, då den som tagit del av aktuellt material vet att det finns andra platser att välja på. Jag tänker här närmast på Ånge, som borde ha prioriterats som den främsta platsen då det gäller byggandet av industricenteranläggning. Ånge har ju också föreslagits av utredningsnämnden. Därtill uppfyller Ånge i stort sett alla de kriterier som kan ställas på en plats som bör erhålla ett statligt industricenter. Herr Nilsson i Östersund menade att vid ingående studium av bakgrundsmaterialet från geografiska institutionen vid universitetet i Umeå har utskottsmajoriteten stannat inför Ljusdal och Haparanda som de mest lämpliga orterna. Om detta av herr Nilsson åberopade material varit avgörande för utskottsmajoriteten, hade givetvis Ånge varit en av de platser som skulle ha rekommenderats. Herr Nilsson i Östersund gick i stället snabbt över på arbetsmarknadsministerns linje om en plats i norr och en plats söderut som de lämpligaste argumenten, och då blir argumentationen än bristfälligare. Haparanda ligger långt norrut, det kan ingen gendriva. Platsen ligger också, som herr Nilsson förklarade för oss, vid gränsen till Finland. Men argumentet att området gränsar till Finland och ligger långt norrut kan ju inte vara avgörande för att ett statligt industricentrum skall ligga just där. Om i stället herr Nilsson i Östersund sagt att — vilket är mera troligt — regeringen just nu har verkligt stora bekymmer med projektet Stålverk 80 i Norrbotten och att detta att vi nu beslutar att bygga ett industricentrum i Haparanda möjligen kan något lugna opinionen i Norrbotten, så skulle hans argumentation ha verkat mera övertygande. Men den argumentationen använder inte herr Nilsson i Östersund. Säkerligen har något dylikt lekt arbetsmarknadsministern i hågen då han mot all förmodan föreslog Haparanda med endast den motiveringen i propositionen att Haparanda ligger norrut. Till frågan om Ljusdal sade herr Nilsson i Östersund i fredags att Ljusdal ligger längst i söder. Detta är ju inget argument i och för sig om man inte helt är uppbunden av vad arbetsmarknadsministern säger i propositionen 185 nämligen att det skall vara en plats norrut och en plats söderut. Däremot sade herr Nilsson i Östersund att Ljusdal av utredningen placeras i grupp 1, den grupp som betraktas som mest angelägen när det gäller att få ett statligt industricenter. Det stämmer i och för sig, men i den gruppen var också Ånge placerat. Denna plats förbigicks emellertid i propositionen. Man kan i ett fall som detta inte frigöra sig från den bestämda känslan att den omständigheten att Ljusdal prioriterats har sin grund i att arbetsmarknadsministern nu vill infria ett tidigare avgivet löfte, hårt trängd som han var i en TV-debatt för en tid sedan om sysselsättningsfrågorna i Ljusdal. Det har alltså gällt att infria löftet. Då herr Nilsson i Östersund vidare i fredags hävdade att det egentligen inte skiljer så mycket mellan min reservation och utskottets betänkande, eftersom utskottsmajoriteten säger att Ånge bör komma i fråga i nästa utbyggnadsetapp, så håller inte denna argumentation. Det är nämligen här den stora skillnaden ligger. Vad vi i dag skall fatta beslut om är en utbyggnad. En välvillig skrivning till förmån för att Ånge skall komma i fråga i nästa utbyggnadsetapp innebär att Ånge är ställt på framtiden, och om denna framtid vet vi ingenting. Ånge är i dag avfört från dagordningen och får leva på en välvillig skrivning om att en gång i framtiden skall frågan möjligen lösas. Och ändå är det på det sättet att Ånge var rankat som nr 1 av utredningen vid Umeå universitet. Ljusdal kom som nr 4 och Haparanda som nr 7 då det gällde nya utbyggnader av statliga industricenteranläggningar. Men den plats som var rankad som etta spolade man. Jag har tidigare hävdat — senaste i fredags — att jag har ingenting emot att industricenteranläggningar byggs i Haparanda och Ljusdal. Men då Ånge var den plats som egentligen enligt alla kriterier skulle ha varit med i detta sammanhang har jag i min reservation ställt frågan om byggande av ett industricentrum även i Ånge. Fru talman! Jag yrkar bifall till min reservation nrl1.
Fru talman! Herr Lorentzon kritiserade i sitt anförande valet av Ljusdal och Haparanda. Men sanningen är ju att herr Lorentzon har instämt i det ortsvalet — han föreslår nämligen båda dessa orter i sin reservation. Skillnaden mellan utskottsmajoriteten och herr Lorentzon är att han vill bygga ut på tre orter och lägga Ånge till Ljusdal och Haparanda. Utskottet är tveksamt om vi kan klara den utbyggnadstakten. Om riksdagen bifaller utskottets förslag, så innebär detta att vi ålägger Stiftelsen Industricentra att skaffa 600 nya industrijobb under en begränsad övergångsperiod, nämligen 150 i vardera av redan beslutade etapputbyggnader i Strömsund och Lycksele och 150 vardera i Ljusdal och Haparanda. Samtidigt med detta skall nya arbetstillfällen skapas både inom och utom stödområdet med hjälp av andra regionalpolitiska medel. Därför gör utskottet den bedömningen att detta är ungefär vad vi orkar med i första omgången, men vi säger samtidigt att i nästa etapp bör Ånge och Vilhelmina prioriteras. Det ligger ett värde i detta utskottets uttalande, herr Lorentzon. Jag skulle vilja se det inrikesutskott och den riksdag som inte tar hänsyn till ett sådant uttalande av ett praktiskt taget enhälligt utskott.

Fru talman! Vad herr Nilsson i Östersund sade skulle egentligen inte tarva något bemötande, eftersom han inte alls gick i polemik mot vad jag anförde och mot de synpunkter som jag framförde när det gäller hur detta ärende har behandlats av regeringen, arbetsmarknadsministern och utskottsmajoriteten. Men herr Nilsson sade också att utskottet förklarat att Ånge bör prioriteras i nästa etapp, och det skall vi nöja oss med. Ja, utskottsmajoriteten har visserligen stannat för Ånge i nästa utbyggnadsetapp, men frågan är ställd på framtiden. Och eftersom man denna gång har kunnat gå förbi Ånge på ett så flagrant sätt som man gjort, undrar jag verkligen hur det blir i framtiden. Det vet vi ingenting om. Situationen kan ju bli sådan att regeringen säger att det finns andra platser där det är betydligt mera nödvändigtatt lösa sysselsättningsfrågan och att bygga industricenter — och då kommer Ånge återigen att spolas! Vi kan ju inte lita på vad ni säger! Det är det det gäller. Här talar man om utredningar och säger att geografiska institutionen i Umeå har prioriterat Ånge, och sedan spolar man alltsammans! Man föreslår andra platser i stället, därför att man lägger rent partipolitiska synpunkter på frågan. Jag tillät mig att i förra fredagens debatt säga, att vi uppfattade vår arbetsmarknadsminister som mycket löftesrik. Då han var i Västernorrland, i Ångermanland, lovade han högre arbetslöshetsbidrag, när folket där begärde nya industrier — och visst fick arbetarna högre arbetslöshetsunderstöd. Och när han var på årskonferensen i Medelpad lovade han att skriva sina memoarer. Det kommer han säkert att göra. Samtidigt lovade han att Ånge någon gång i framtiden skall få sitt industricenter. Jag refererade också till vad folket i bygderna där uppe nu säger. Folkhumorn har nu givit honom smeknamnet ”Ingemund den löftesrike”. Men folket kan inte leva på att arbetsmarknadsministern strör löften omkring sig. Det vill se att något händer! Propositionen 185, som nu behandlas, anser jag vara en typisk byråkratisk produkt, där man inte har tagit hänsyn till verkliga förhållanden. Det är en verklighetsfrämmande skrivbordsprodukt!
Fru talman! Det är inte alldeles med sanningen överensstämmande att geografiska institutionen i Umeå bara har prioriterat Ånge, utan verkliga förhållandet är att institutionen prioriterade fyra orter, som man sade stå i särklass och först böra komma i fråga. Det var Arvidsjaur — som nu bytts ut mot Haparanda -—, Ljusdal, Ånge och Vilhelmina. Det är från detta urval som utskottet tagit ut två orter — en mycket svår uppgift — och sagt att Ljusdal och Haparanda bör komma i fråga i första hand men att de övriga två orterna bör stå på tur i nästa etapp. Jag tror att det är viktigt att man går försiktigt fram med denna verksamhet, så att vi icke misslyckas. Massmedia bevakar dessa saker. Man var uppe i Strömsund och Lycksele och gjorde vinklade helsidesartiklar, där man skrev ner hela industricenterverksamheten och talade om bingohallar, om outhyrda lokaler och om stora kostnader för staten. Det är sådant vi måste försöka undvika genom att gå försiktigt fram i början, om vi skall kunna fortsätta denna utan tvivel mycket värdefulla regionalpolitiska verksamhet.
Fru talman! Inte heller den här gången har jag anledning att polemisera mot herr Nilsson i Östersund. Han har faktiskt helt bekräftat vad jag sade om den geografiska utredning som gjorts och att man där plockat bort Ånge och ställt andra platser i förgrunden i stället. Då är frågan: Varför har man våldfört sig på den ordningen? Jag har redovisat min uppfattning om det, och jag är övertygad om att den är riktig. Man har lagt partipolitiska synpunkter på frågan, och då har man offrat Väster norrland. Så enkelt är det, herr Nilsson. Jag tycker att herr Nilsson skulle ha litet svårt att i den situation som han befinner sig i försvara utskottsmajoriteten och propositionen. Ånge ligger alldeles på gränsen till Jämtland, där ni tidigare har en industricenteranläggning i Strömsund. När man då talar om att här åstadkomma en geografisk spridning, innebär det att Ånge aldrig kan komma i fråga, eftersom Strömsund och Ånge ligger så nära varandra. Inte heller den argumentationen håller.

Fru talman! Jag skall inte gå in på det replikskifte som ägt rum mellan herr Lorentzon och herr Nilsson i Östersund. Men tillåt mig att ta några minuter av kammarens dyrbara tid i anspråk för en kommentar till det betänkande vi nu behandlar. Jag kommer inte att besvära kammaren så många gånger till — ja, detta är kanske den sista, och jag skall då tillåta mig att bli litet lokalpolitisk. Jag vill uttrycka min tillfredsställelse med att Ljusdal äntligen kommit i tur för mer omfattande statliga insatser. Det betyder inte att vi för vår del varit avundsamma mot de platser som tidigare varit föremål för kraftiga åtgärder från statens sida. Men det har ändå i många år varit synnerligen angeläget för oss att framhålla att Ljusdal varit i stort behov av statlig medverkan för att vända den olyckliga trend i fråga om sysselsättningen som vi länge haft. Herr Lorentzon sade i debatten i fredags beträffande Ånge — och jag tror att han har upprepat det i dag — att en industricenteranläggning inte löser sysselsättningsproblemen där men att den skulle ha haft betydelse för sysselsättningen, även av psykologisk natur. Befolkningen här har under årtionden fått bevittna en stadig utflyttning. Jag kan instämma i detta och säga att jag gärna sett att Ånge funnits med redan denna gång, dock inte på Ljusdals bekostnad. Vad som sagts om Ånge gäller nämligen i minst lika hög grad för Ljusdal. Även där har ungdomen fått lov att skaffa sysselsättning på annat håll, men vi vet att många gärna återvänder till hembygden, om arbete kan ordnas. En industricenteranläggning för Ljusdal fyller alltså ett stort behov. Men vi är medvetna om att det inte räcker med bara anläggningen, även om den ger arbetstillfällen under uppbyggnadstiden. Lokalerna måste sedan fyllas med innehåll. Utskottet säger att riksdagen nu tar ställning till ortvalet samt riktlinjerna för finansiering av anläggningarna. Sedan skall regeringen fatta beslut om tidpunkten för investeringarna, och sådant beslut bör enligt utskottet fattas först när minst hälften av lokalerna bedöms kunna hyras ut. Vi anser det viktigt att det kommer att finnas verksamhet i lokalerna. I sin argumentering antydde herr Lorentzon att TV-programmet var det avgörande för löftet om lokalisering av industricenteranläggningen till Ljusdal. Jag är inte helt överens med herr Lorentzon på den punkten. Herr Lorentzon har givetvis inte kunnat följa alla de uppvaktningar som vi har gjort och de skrivelser som har ingivits från kommunen liksom från oss riksdagsmän, såväl partipolitiskt som från Gävleborgsbänken, och senast från våra organisationer både på länsplanet och lokalt i Ljusdal, däribland FCO. Kravet fanns f.ö. redan i vårt länsprogram år 1970. Vid det senaste besöket hos arbetsmarknadsministern fick vi veta att vi skulle kunna få en industricenteranläggning, och det bedömdes vara möjligt att flera liknande anläggningar skulle komma att byggas. Därför har det varit angeläget för oss att få garantier för verksamheten där. Jag tror att staten måste gå in ännu mer aktivt än hittills om det skall bli resultat. Utskottet nämner att det har varit vissa problem med de tidigare uppförda anläggningarna. Det har varit svårt att få hyresgäster trots stora ansträngningar från stiftelsens sida — det finns ju en sådan som sköter detta. I Ljusdal borde det egentligen inte vard svårt att få hyresgäster med de fördelar som Ljusdal har att erbjuda — tillgång på mark, god boendemiljö, utmärkta möjligheter till rekreation och friluftsliv och ett bra geografiskt läge. Som jag sade förefaller det emellertid som om en statlig styrning måste till för att ge önskat resultat. I sitt yttrande över förslaget till Länsplan 74 har Ljusdals FCO bl.a. förordat en lokalisering till Ljusdal av en statlig storindustri eller större privata företag inom metallindustri eller kemisk bransch men har bedömt läget så att en ökning av tillverkningsindustrin inom kommunen endast kan ske genom en statligt styrd etableringskontroll eller liknande. Herr Alftin och jag, som i detta fall har samma uppfattning som FCO, har i en motion till årets riksmöte utvecklat dessa synpunkter. Jag vill därför uttrycka den förhoppningen att inte endast halva utrymmet i den tänkta industricenteranläggningen i Ljusdal skall få verksamhet med stöd av de statliga myndigheterna och stiftelsen utan att staten skall känna sitt ansvar för hela projektet. Ju förr det kan ske, desto förr blir det möjligt också för Ånge att komma med. Eftersom jag i andra sammanhang har yrkat på åtgärder som skulle ge min hemkommun sysselsättning under flera år och åtgärder som skulle ge mer energi, kan jag yrka bifall till utskottets förslag att förlägga en industricenteranläggning till Ljusdal. Man har sagt att en utbyggnad av Ljusnan endast skulle ge marginell effekt. Det är kanske riktigt med hänsyn till hela landet, men statistiken visar att denna utbyggnad mer än väl skulle täcka Ljusdals behov även med energikrävande byggnation. Hur man kan säga nej i ena fallet men ändå begära ett projekt som alltid kommer att kräva mycket energi är förvånande. Man kanske menar att det skall gå ut över de esnkilda medborgarna i vår kommun -— eller det kanske skall gå ut över de senaste utbyggnaderna av gatubelysning i en del av våra avlägsna byar, för att ta ett exempel. För egen del kan jag som sagt helt ställa mig bakom utskottets förslag, väl medveten om att såväl byggnationen som de blivande hyresgästernas verksamhet kommer att vara mycket energikrävande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och förväntar mig att regeringen snabbt fattar ett beslut så att arbetet snarast kan komma i gång.

Fru talman! Sedan länge har det varit förutsatt att 1975/76 års riksdag skulle få behandla propositioner angående förstärkt kommunal demokrati och utbyggd länsdemokrati. Stora förväntningar har ställts inför riksdagens beslut i dessa frågor, och självklart har många förhoppningar knutits till att besluten skulle inriktas på ökat medborgarinflytande och där med flytta fram positionerna på detta viktiga område. Men alla dessa. förväntningar och förhoppningar kommer inte att kunna infrias. Propositionen om åtgärder för ökad kommunal demokrati och reviderad kommunallag har ännu inte kommit på riksdagens bord. Detta måste från skilda synpunkter beklagas och starkt kritiseras. Många kommuner och landsting har inriktat sin planering på att de nya riktlinjerna skulle kunna komma i tillämpning redan i och med kommande valperiod. Så kan nu inte ske. Det kommer att fördröja åtgärder för att vitalisera och förstärka den kommunala självstyrelsen. Detta blir tyvärr fallet. När det gäller utbyggd länsdemokrati har propositionen kommit och behandlas i föreliggande utskottsbetänkande. Tyvärr måste man konstatera att propositionen, med nr 168, inte tar många fjät mot utbyggd länsdemokrati, om ens något. Även detta är att beklaga. I centern känner vi en djup besvikelse över att inte 1975/76 års riksdag fått tillfälle att fatta framåtriktade beslut när det gäller decentralisering av den politiska beslutsprocessen. I partiets decentralistiska idésystem utgör den politiska demokratin en hörnpelare. Politisk decentralisering innebär ökade möjligheter för de många människorna att påverka de demokratiska beslutsprocesserna, att vara med och forma samhället och känna det ansvar som naturligt följer av detta. länge varit föremål för överväganden och förslag. Vid 1963 års riksdag begärdes i en motion från centern att frågan om en parlamentariskt baserad länsförvaltning och på grundval därav decentralisering av statliga uppgifter skulle utredas och övervägas. Alltsedan dess har centern år efter år återkommit till frågan om en bred länsdemokratireform. Vi har under dessa år kunnat glädja oss åt en ökande uppslutning kring våra idéer om en sådan reform, men har samtidigt tvingats konstatera att majoriteten ställt sig kallsinnig. Vi har haft och vi har svårt att förstå hur ett parti, som säger sig företräda solidaritetens ideal, kan försvara sitt motstånd mot en länsdemokratireform, vars hela grundtanke är ett decentraliserat samhälle och där solidariteten, sammanhållningen mellan människor och medinflytandet för dessa många människor verkligen kan tillåtas att blomma. Konsekvensen av koncentrationsteoretikernas motstånd mot en länsdemokratireform är att man nu kräver av människorna att de skall känna solidaritet med myndigheter och annat som finns på stora avstånd från dem i både tid och rum i stället för att känna solidaritet med varandra, med människorna i den regionala och lokala omvärlden. Det är där solidariteten bäst kan skapas och gemensamt ansvarstagande bäst kan komma till uttryck. Utskottet har alltså inte heller denna gång fått ta ställning till ett sammanhållet förslag till en länsdemokratireform, trots att riksdagen tidigare uttalat sig för ett sådant. Det är beklagligt för de många människornas skull och det är också en nonchalans mot riksdagen. Vad vi nu haft att ta ställning till är små steg på vägen mot en större reform. Från centerns sida har vi sagt oss att så länge de små stegen inte avviker från det länsdemokratiska mål vi har formulerat kan vi acceptera etapplösningar. Vi är fast beslutna att föra denna fråga framåt, och väljer socialdemokratin de små stegen, så får vår uppgift bli att se till att de små stegen går i rätt riktning. I en motion från centern, som är också är innefattad i reservationen 1, har vi klart formulerat hur vi menar att arbetet på en länsdemokrati i fortsättningen måste bedrivas och även angivit grunddragen i en länsdemokratisk reform sådan vi vill se den. Ett av de små stegen, men ett viktigt sådant, är en reformering av länsstyrelserna. I reservationen 3 har centerpartiets, folkpartiets och moderata samlingspartiets representanter återkommit till förslaget att de folkvalda landstingen skall utse hela länsstyrelserna, med undantag av ordföranden, landshövdingen. Detta skäligen enkla och demokratiska reformsteg motsätter sig socialdemokrater och kommunister. Frågan måste givetvis ställas till dessa partier: Vad är det för fel i tanken att folket i val självt skall få utse sin regionala styrelse? Och ytterligare en fråga: Vad är det för fel på principen att den regionala styrelsen, som också efter en fullt ut genomförd länsdemokratireform får viktiga uppgifter, skall spegla det parla mentariska styrkeförhållandet i regionerna eller länen? Mitt svar är: Det är inget fel alls. Tvärtom — det borde väl vid det här laget vara en demokratisk självklarhet och en demokratisk rättighet att folket i val så långt det är möjligt skall ges rätten att påverka utvecklingen inte bara i landet som helhet, utan också i regionen. Jag skulle i det sammanhanget vilja påminna om vad förre centerledaren Gunnar Hedlund svarade en tioårig flicka som frågade honom vad ordet decentralisering egentligen betydde. Gunnar Hedlund svarade, blixtsnabbt som alltid: Det betyder makten åt folket. Och det är just detta det handlar om. I reservationen 2 har de icke-socialistiska partierna i utskottet föreslagit förändringar i de regionala förvaltningsdomstolarnas organisatoriska ställning. Vi vill ifrågasätta det förhållandet att den dömande och den fiskala funktionen på det regionala planet mer eller mindre håller på att smälta samman. Enligt vår mening måste det i stället skapas en ordning som garanterar de regionala dömande instanserna en fristående ställning. På samma sätt som nu sker på riksplanet måste således domstolarnas oberoende och jävsfria ställning garanteras och förstärkas också på det regionala området. Konsekvensen härav blir att det nuvarande organisatoriska sambandet mellan länsstyrelserna och domstolarna skall upphöra. Också praktiska skäl talar för en utbrytning av länsdomstolarna från länsstyrelsen. De regionala förvaltningsdomstolarna måste i framtiden starkare integreras med kammarrätterna och regeringsrätten. Den organisatoriska uppbyggnaden måste på detta sätt så långt det är möjligt bringas i samklang med den organisatoriska uppbyggnad som i dag gäller för de allmänna domstolarna. Fru talman! Ett bifall till reservationerna 1, 2 och 3 innebär självfallet inte att en brett genomförd länsdemokrati kommer att förverkligas. Det innebär ändock små men viktiga steg på vägen mot en sådan totalreform. När jag nu yrkar bifall till dessa reservationer är det i förvissningen att länsdemokratireformen, såsom vi reservanter vill ha den, förr eller senare måste genomföras och att man därmed ger de många människorna ökat inflytande och ökat medansvar för samhällsutvecklingen, vars utformning självklart är en angelägen fråga för dessa människor. Fru talman!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

Fru talman! Länsdemokratins historia är ganska lång. Vid beskrivningen av detta ärendes historia kan man välja olika tidpunkter som inledning. Jag skulle t.ex. kunna välja 1967 som utgångspunkt, då jag tillsammans med fyra andra yngre liberaler gav ut en bok som hette Länsparlament och där vi skisserade hur en reform i demokratisk riktning av länsförvaltningen skulle kunna äga rum. Jag skulle kunna välja 1968 som utgångspunkt, då en enig utredning, länsdemokratiutredningen, med den socialdemokratiska landshövdingen Per Nyström som ordförande, lade fram ett principförslag om hur man skulle kunna skapa mera av demokrati på länsnivå.

En ny utredning, länsberedningen, fick ta itu med dessa frågor tillika med frågor från bl.a. länsförvaltningsoch länsindelningsutredningarna. Länsberedningen fick emellertid inte direktiv i samma anda som länsdemokratiutredningens förslag. Det fanns tvärtom redan i direktiven till länsberedningen en polemik mot länsdemokratiutredningens tanke att man skulle kunna vidga människors inflytande över planeringen i länen genom att flytta huvudmannaskapet från de statliga länsorganen. Det var mot bakgrund av att regeringen på det här viset föreföll att styra bort utredningsarbetet från det länsdemokratiska alternativet som riksdagen 1972 beslöt att bifalla en reservation i konstitutionsutskottet med krav på en ändrad inriktning av länsberedningens arbete. Detta riksdagsbeslut innebar att det fortsatta utredningsarbetet skulle inriktas på att ansvaret för samhällsplaneringen i länen skulle läggas på folkvalda organ, dvs. på landstingen. Men regeringen lät sig inte påverka. Riksdagens beslut från 1972 har aldrig omsatts i praktiken. Regeringen stod kvar vid sin linje att det länsdemokratiska alternativet inte skulle ytterligare utredas. Denna regeringens nonchalans mot riksdagen har vid upprepade tillfällen kritiserats här i kammaren, och det finns anledning, tycker jag, att i dag i särskilt stor utsträckning brännmärka regeringens handlande. Detta uttalande riktar sig inte särskilt mot den nye kommunministern. Det rör sig om regeringssynder som ligger längre tillbaka i tiden. Den nonchalans mot riksdagens beslut 1972, som oviljan att låta det länsdemokratiska alternativet bli penetrerat i den statliga utredningsapparaten innebär, har lett till att riksdagen i dag inte har två lika väl genomarbetade alternativ att i demokratisk ordning välja emellan. Detta hade annars varit naturligt när det nu har funnits två meningar på området: dels den som innebär att länsstyrelserna skall ha huvudansvaret för den regionala samhällsplaneringen, dels den som utgår från att landstingen skall ha detta ansvar.

Jag vill då fråga socialdemokraterna: Varför kan inte länens invånare få bestämma över planeringen av länen, lika väl som kommunernas invånare i dag via kommunfullmäktige får bestämma över planeringen i kommunerna? Varför skall man överlämna åt byråkratiska organ att be stämma på folkets vägnar just då det gäller länsplaneringen, när vi inte gör det kommunalt och inte heller i riksplaneringen där riksdagen som folkets valda representanter får bestämma? Jag har aldrig kunnat få något riktigt svar från socialdemokraterna på den frågan, men man skall väl inte ge upp sina förhoppningar på den punkten, och vi kanske kan få ett besked i dag om varför man just på länsnivå skall sätta stopp för en demokratisk utveckling. Det är föga förvånande att vänsterpartiet kommunisterna på denna punkt har slutit upp bakom socialdemokraternas länsbyråkratiska alternativ. Vpk har ju en centralistisk och odemokratisk uppfattning, och det länsdemokratiska alternativet ter sig därför naturligtvis inte särdeles lockande för det partiet. Vi som i många år har arbetat för en länsdemokratisk reform har haft det syftet att öka människornas direkta inflytande över samhällsförvaltningen och samhällsplaneringen på regional nivå och att minska avståndet mellan väljare och valda. Det kan enligt vår uppfattning ske genom att länsstyrelsernas nuvarande uppgifter i huvudsak förs över till folkvalda och av folket kontrollerade organ på länsnivå, dvs. till landstingen. Samtidigt måste en intern omorganisation av landstingen ske när de blir huvudmän för den regionala planeringen. I åtta år har regeringen med olika medel sökt förhindra en länsdemokratisk reform. Det kommer också delvis att lyckas i dag, eftersom vi inte har utarbetat alternativ som gör det möjligt att omedelbart ta steget över till en länsdemokratisk lösning. Detta måste beklagas, och det är självklart att ansvaret för att riksdagen i den meningen befinner sig i en tvångssituation vilar på regeringen. Reservationen 1, som stöds av de tre icke-socialistiska partierna, anger på nytt inriktningen för det fortsatta arbetet. Ett bifall till den reservationen, kombinerat med en till länsdemokratin mera positiv regering, borde kunna föra denna lidandesfråga framåt. Länsstyrelsernas sammansättning är en på lång sikt sekundär fråga, eftersom målsättningen är att samhällsplaneringen skall få landstingen som huvudmän. Det är bara så länge samhällsplaneringen ligger kvar på de statliga länsorganen som sammansättningen av länsstyrelserna är viktig. Men mycket talar väl för att nuvarande ordning kommer att gälla under resten av det här årtiondet, och då menar vi att det naturliga är att länsstyrelserna skall väljas av folkets representanter i länen, dvs. genom landstingen i proportionella val. Jag tycker att varje annan form för val av landstingen är onödigt tillkrånglad. Det har förekommit olika alternativ i diskussionen. Propositionen har enligt min mening krånglat till det hela genom att man låter partierna nominera ledamöter av länsstyrelserna i proportion till resultatet i riksdagsvalen och att man sedan låter regeringen utse ledamöterna. Jag förstår inte varför man skall låta den här proceduren stå i relation till riksdagsvalen, när ju ändå landstingsvalet är länsvalet, och jag förstår heller inte varför man skall lägga valet i sista instans i regeringens hand. Man borde ha så mycket förtroende för partierna och landstingsmännen att dessa får välja länsstyrelsen i dess helhet. Det är svårt att komma ifrån misstanken att syftet med den här krångliga lösningen från regeringens sida är att kunna kontrollera och vid behov rätta till vad landstingen har bestämt. Antalet ledamöter i länsstyrelsen är en praktisk och inte en principiell fråga. Vi reservanter har där stannat för 14 ledamöter, vilket ger större möjligheter för de olika partierna i landstingen att bli representerade. Fru talman!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

Fru talman! En rad beslut i den här kammaren under senare år har syftat till att på olika sätt fördjupa den svenska demokratin. Åtminstone i ord har alla partier bekänt sig till uppfattningen att beslutsfattandet skall ligga så nära som möjligt dem som besluten berör. Denna strävan bör rimligtvis också gälla den regionala samhällsförvaltningens uppgifter och organisation. Här har under senare år en hel del förändringar ägt rum, och det hade i detta sammanhang funnits stora möjligheter att genomföra en verklig länsdemokrati, om man haft den ambitionen. Men statsmakterna, i detta fall representerade av socialdemokratin, har inte helhjärtat velat medverka till att stärka de folkvalda landstingen på de statliga länsstyrelsernas bekostnad. Från socialdemokratiskt håll har man pekat på de problem som är förknippade med en fullt utbyggd länsdemokrati. Att reformer på det här området skulle vara problemfyllda har ingen förnekat — inte heller att sådana reformer tar tid att utreda och genomföra. Men det är inte det som är huvudorsaken till att vi trots många års utredande fortfarande befinner oss långt från det länsdemokratiska målet. Att det har blivit så beror på att socialdemokratin inte vill ha en decentralisering av makten från de statliga organen till de folkvalda landstingen. Det är en ståndpunkt som får stå för socialdemokratin, och jag kan respektera den ståndpunkten. Men jag tycker inte att det är respektabelt när man skyller på frågornas komplicerade karaktär och pekar på behovet av nya utredningar. Det är ingenting annat än svepskäl. Om viljan hade funnits hade vi i dag kunnat fatta ett beslut om införande av länsdemokrati. Nu har vi rent tekniskt sett svårt att göra detta i dag. Ansvaret för det åvilar regeringen. Den har medvetet försökt förhindra en länsdemokratisk lösning. Vad som däremot kan och bör göras i dag är att riksdagen klart och otvetydigt uttalar sin principiella uppfattning i frågan. Genom ett riksdagsbeslut i länsdemokratisk riktning kan arbetet i kanslihuset skyndas på, och vi bör då så snart som möjligt få chans att ta ställning till innebörden i ett sådant förslag. Fru talman! Det är frestande att spekulera i varför socialdemokratin har intagit en så negativ inställning i denna viktiga demokratifråga. Jag kan inte finna annat än att man inte vill vara med om att sprida inflytandet från den centrala statsförvaltningen till organ där möjligheterna att påverka beslutsfattandet är begränsade för regeringen. Man vill inte dela med sig av makten. Men man talar naturligtvis inte i klartext om detta utan förebär andra skäl, såsom frågornas tekniskt komplicerade karaktär. Den socialdemokratiska politiken i de här frågorna andas djup misstro mot våra länspolitikers förmåga att ta ansvar och fatta beslut som är till gagn för länens invånare. Eller är man kanske rädd för att besluten ibland skulle gå i en annan riktning än den som regeringen önskar? I moderata samlingspartiet är vi inte rädda för att öka den regionala självstyrelsen. Vi välkomnar en decentralisering som innebär att besluten fattas av dem som har ett naturligt intresse av att besluten tillgodoser regionens intressen. Kring dessa frågor har det under 1960 och 1970-talen bedrivits ett omfattande utredningsarbete. Jag kan inte underlåta att vid det här tillfället peka på de många utredningar som har varit inblandade i detta ärende. Det gäller länsdemokratiutredningen, länsförvaltningsutredningen, länsindelningsutredningen, länsberedningen och kommunaldemokratiska utredningen. Nog kan man, fru talman, med fog säga att det inte behöver fattas ett beslut i blindo här i dag. Det finns ett gott beslutsunderlag för ett principställningstagande. Vid utskottets betänkande har fogats tre reservationer som är gemensamma för de borgerliga partierna. Mot det socialdemokratiska och kommunistiska vaktslåendet kring nuvarande centralistiska ordning står en enig borgerlig opposition. Den första reservationen kräver att huvudansvaret för den översiktliga regionala samhällsplaneringen överförs från länsstyrelsen till landstinget. Syftet måste vara att skyndsamt skapa förutsättningar för ett preciserat riksdagsbeslut om fullt utbyggd länsdemokrati. Genom bifall till reservationen I har vi möjligheter att snart återkomma till denna fråga. Den andra reservationen tar upp de regionala förvaltningsdomstolarnas organisatoriska ställning. Det finns enligt reservanternas mening starka skäl för att nu fatta ett principbeslut om fristående regionala förvaltningsdomstolar. Den nuvarande ordningen är otillfredsställande. Den hindrar en önskvärd integration mellan de regionala förvaltningsdomstolarna och kammarrätterna och regeringsrätten. Allmänhetens tilltro till länsrätterna kan förväntas öka om de skiljs ut från länsstyrelserna. Det är både principiellt och praktiskt olämpligt att såväl den dömande som den handläggande myndigheten it.ex. skattefrågor ryms inom samma myndighet. Denna fråga har en viktig rättssäkerhetsaspekt. Den tredje reservationen gäller sammansättningen av förtroendemannastyrelsen i länsstyrelserna. Den nu gällande ordningen har inneburit att regeringen haft möjlighet att ge samtliga länsstyrelser socialdemokratisk majoritet, trots att många landsting har en klar borgerlig majoritet. Detta kan inte betraktas som annat än djupt otillfredsställande. Jag är, fru talman, förvånad över att regeringen har utnyttjat sin utnämningsmakt på det här sättet. Det borde ha legat i regeringens eget intresse, om man hade tänkt efter, att inte utnyttja utnämningsrätten på detta sätt. Det kan inte annat än slå tillbaka i en tid då man i andra sammanhang talar om demokratisering på samhällslivets olika områden. Det enda rimliga är självfallet att landstingen — de folkvalda instanserna —- väljer länsstyrelse i fortsättningen med undantag av landshövdingen. Den form som propositionen föreslår — att en del av länsstyrelsen alltfort utses av regeringen — finns det all anledning att reagera mot. Skulle kammaren stanna för det beslutet, kommer det ju med all säkerhet bara att innebära att en socialdemokratisk regering — om vi till äventyrs skulle ha en sådan efter valet — skulle fortsätta sin snedvridna utnämningspolitik på detta område och även i fortsättningen desavouera folkviljan ute i länen. Den politiska sammansättningen av länsstyrelserna bör helt enkelt överensstämma med den politiska opinionen i länet. Fru talman! Moderata samlingspartiet vill inte medverka till en fortsatt utveckling som innebär att länsdemokratin skjuts åt sidan, vilket blir resultatet om propositionen bifalles. Vi har efter de många årens utredningsarbete ett bra underlag för ett principbeslut i dag. Jag yrkar bifall till reservationerna 1-3 som är bifogade till utskottets betänkande.

Fru talman! Den regionala samhällsförvaltningen har varit föremål för debatt en längre tid. Helt säkert kommer också den debatten att fortsätta. Det är nämligen en rad frågor som aktualiseras på detta område. Uppgiftsfördelningen mellan de två förvaltningarna på länsplanet och gränsdragningarna mellan landstingskommunala och primärkommunala uppgifter är problemställningar som ständigt står under debatt. De frågor som i dag behandlas rörande den regionala samhällsförvaltningen går inte in på dessa problem. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna funnit anledning att i anslutning till regeringsförslaget om förändringar i den regionala samhällsförvaltningens organisation peka på de mera långsiktiga problemen. Det är nämligen svårt att se dellösningarna isolerade från det större sammanhanget. Den diskussion som förts kring frågan om var planeringsuppgifterna skall ligga och hur länsstyrelserna skall sammansättas återspeglar det förhållandet att Sverige har två olika regionala förvaltningssystem, som vart och ett sköter viktiga delar av samhällsplaneringen. Samordningen mellan dessa organ har dock inte varit vad den borde. Länsstyrelserna har haft rollen som statsmaktens företrädare. Landstingen har, från att tidigare ha haft bl.a. uppgiften som valkorporation för att välja ledamöter till riksdagens första kammare under tvåkammarsystemets tid, mer utvecklats till ett forum för väljaropinioner. Landstingen har haft och har fortfarande främst tunga uppgifter i fråga om hälsooch sjukvården. En brist har framstått däri att samtidigt som man haft dessa uppgifter har man saknat inflytande över planeringen av sysselsättning och andra grundläggande frågor. Detta har lett till en diskussion om huruvida landstingen borde ha ansvaret för samhällsplaneringen på regional nivå. Den diskussionen är förståelig utifrån den dualism som varit rådande. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi hävdat att landstingen måste få ett helt annat inflytande över samhällsplaneringen än f.n. Är då enda vägen att flytta över planeringsuppgifterna från länsstyrelse till landsting? Skulle en sådan ordning enbart innebära fördelar? Den största svagheten i den diskussion som förts mellan socialdemokraterna, som hävdat länsstyrelselinjen, och de borgerliga, som hävdat landstingslinjen, är att man bortsett från att samhällsplaneringen i dag främst är anpassad till den kapitalistiska ekonomins grunder och inte är en styrande planering. En medveten planmässighet och långsiktighet i samhällsbyggandet är oförenlig med kortsiktigt vinsttänkande. Det behövs en planekonomi, som måste bygga på både en medveten nationell politik och en bred demokratisk diskussion. Detta är en socialistisk samhällssyn. Men där är vi inte ännu. Spelar det då ingen roll hur dagens samhällsplanering organiseras? Självfallet. Vi har kommit fram till att med den struktur Sverige har och inte minst med den länsindelning vi har kan i nuläget en statlig länsförvaltning vara den bästa formen för att uppnå regional och social utjämning och skaffa de styrmedel som behövs härför. Med små och olikartade län skulle en ”länsfederalism” däremot leda till en konkurrenssituation, där de mindre länen skulle få stora svårigheter att hävda sig. En bred diskussion kring planeringsfrågorna, hur bör då den åstadkommas? Enda vägen är naturligtvis inte att planeringsfrågorna ligger på landstingen. Det måste också vägas mot de nackdelar som ”länsfederalismen” i övrigt skulle få. Kvar står då att likväl säkra den breda diskussionen, och där ser vi landstingen som en mycket viktig plattform. Det finns mot denna bakgrund skäl att kraftigt understryka uttalandet i propositionen och i utskottsbetänkandet om länsstyrelsernas skyldighet att varje år för landstingskommunen och länets kommuner redovisa aktuella frågor rörande länsplaneringen. Det sägs också klart ut att landstingens och kommunernas beslutande församlingar — observera begreppet beslutande församlingar — regelmässigt bör få yttra sig över frågor av större regionalpolitiskt intresse. Vi anser alltså att i nuläget kan propositionens förslag godtas. Jag vill dock understryka att vi anser det angeläget att dessa frågor blir föremål för en fortlöpande uppmärksamhet och att därvid frågorna om att ta vara på den kanal för opinion och inflytande nedifrån, som landstingen i egenskap av valda församlingar utgör, tillvaratas. Med dagens beslut har heller inte, enligt vår mening, frågan om en långsiktig lösning av problemet med dubbla regionala förvaltningar avförts från diskussionen. Den andra debattfrågan gäller länsstyrelsernas sammansättning. Steg har tagits för ökad politisk insyn och offentlighet. För att gå vidare på den vägen har olika modeller diskuterats. Nu föreslår regeringen att de politiska partierna i länet nominerar kandidater i förhållande till sitt inflytande vid senaste riksdagsval. Den modell som tidigare varit föremål för remissbehandling förkastades. Den gick som bekant ut på att tre olika instanser skulle nominera, nämligen landsting, primärkommuner och näringslivsorganisationer. Denna konstruktion var ganska omöjlig, inte minst när det gäller att avkräva ledamöterna i länsstyrelsen ett politiskt ansvar. Remissinstanserna ställde därför ofta alternativet att landstingen borde utse samtliga ledamöter i länsstyrelsen. Detta ställningstagande bör delvis ses mot bakgrunden av att den föreslagna modellen var oantagbar och att den modell som nu förts fram inte aktualiserats vid den tidpunkten. Herr Boo frågade vad det är för fel i att folket får utse sina företrädare i länsstyrelsen, men han glömde att påpeka att även med den modellen att landstingen utser dem innebär det bara en indirekt form för folket att utse ledamöter i länsstyrelsen. Vidare frågade herr Molin varför inte länsmedborgarna får bestämma, när kommunmedborgarna får göra det. Men då måste man ju ställa frågan: Vilka styrmedel har kommunerna i fråga om sysselsättningspolitiken och liknande frågor? Herr Molin hade den uppfattningen att det var naturligt att vpk sluter upp bakom regeringens förslag, därför att de har en odemokratisk syn, som han uttryckte det. Jag vet inte om det är en felsyn av herr Molin, eller om det var ett återfall i klyschornas värld. Det är märkligt hur man från borgerligt håll blundar för viktiga ekonomiska fakta. Ni vet — även om ni inte erkänner det — att profiten är vad som styr privatkapitalets åtgärder. Skulle det på något sätt innebära att landstingen kunde upphäva detta förhållande, om de får hand om planeringsfrågorna? Är det inte i själva verket så, att statliga organ bör ha större förutsättningar att ingripa mot profitörernas vanhävd än vad ett enskilt landsting kan göra? Låtsas inte som om lösningen av sysselsättningsoch planeringsproblemen ligger i att landstingen tar ifrån den statliga länsförvaltningen den regionala samhällsplaneringen. Vad det handlar om är i själva verket att ta ifrån kapitalisterna deras alltför stora makt att utarma hela regioner, men för en sådan politik är det naturligtvis inte att vänta något stöd från de borgerliga partierna. Visst kan det finnas vissa motiv för att landstingen skall utse länsstyrelserna. Men just denna akt får inte ses som helt avgörande för att landstingen skall få inflytande över samhällsplaneringen. Även i detta sammanhang bör betonas vikten av att planerna skall underställas landstingen och kommunerna och att de beslutande församlingarna förutsätts få möj lighet att yttra sig över viktiga planeringsfrågor. Därmed har vunnits en hel del av vad som eftersträvats. Dessutom bör man komma ihåg att de politiska partierna i länet är representerade i landstinget. Även av landstinget utsedda ledamöter skall naturligtvis återspegla den politiska strukturen i länet. Skillnaden blir alltså inte så stor. Man kan hävda att det nu framlagda förslaget innebär en förbättring i förhållande till nuvarande ordning och även en förbättring i förhållande till den tidigare presenterade modellen med nominering i tre instanser. I ett avseende är vi dock från vpk starkt kritiska till den föreslagna ordningen, nämligen att det privata näringslivet förutsätts få särskilda representanter i länsstyrelserna. Det är rent allmänt diskutabelt att ha särskilda kvoter för vissa intressen. Därtill är det stötande att det s.k. näringslivet skall ha ett slags paritetisk representation med löntagarna. Vi har därför i en motion yrkat att förslaget om de särskilda representanterna för det privata näringslivet i länsstyrelserna utgår och att partirepresentationen i motsvarande grad utökas, alltså från tio till tolv. Detta yrkande återfinns i reservationen 4, till vilken jag, fru talman, ber att få yrka bifall.

Fru talman! Utskottets värderade ordförande är en charmant försvarsadvokat för regeringens och socialdemokratins ovilja att bygga ut länsdemokratin. Det är intressant att höra hans redovisning och analys över alla turer som varit i den här frågan under de senaste åren. Jag vill för min del säga att den beställning som riksdagen gjorde borde ha infriats så att vi här i kammaren åtminstone hade fått möjlighet att pröva ett alternativ avseende fullt utbyggd länsdemokrati. Herr Johansson i Trollhättan säger att länsberedningens icke-socialistiska representanter hade full möjlighet att i utredningen komma med detta alternativ. Det är väl ändå att skjuta litet över målet. Vi erkänner att det är en komplicerad fråga som kräver betydande analyser, och jag vill påpeka att vår inställning har varit att man i utredningsarbetet borde seriöst ha fullföljt tanken på att också framlägga ett alternativ om en utbyggd länsdemokrati. Nu har vi inte fått möjlighet att pröva ett sådant förslag, och det måste ur alla synpunkter beklagas. En fråga är viktig att få svar på, nämligen: Vill socialdemokratin nu inte gå längre mot en utbyggd länsdemokrati? Det är en fråga som intresserar många och som det är viktigt att vi får besked om, helst här i kammaren i dag. Sedan vill jag också kommentera frågan om valet av länsstyrelse. Det är väl alldeles uppenbart att vi med vårt förslag avser att låta landstinget Nr 136 välja hela länsstyrelsen exklusive landshövdingen. Herr Berndtson och Tisdagen den senare herr Johansson i Trollhättan påstår nu att det inte är folket i 25 maj 1976 val som avgör detta. Det är i och för sig en riktig kommentar, men folket i val väljer ändå landstingen, och landstingsledamöterna skall stå — Regional samhällstill svars inför folket för vad de har åstadkommit på de mandat de har. = förvaltning Det är ju så vår representativa demokrati verkar.

Fru talman! Konstitutionsutskottets ordförande använder sig av det gamla debattknepet att dölja motsättningar genom att bestrida att de finns. Han sade att vi var i stort sett eniga. Så är det naturligtvis inte. I hela den här frågan går en djup klyfta tvärs igenom kammaren. På avgörande punkter kommer det sannolikt att bli lottning om en stund. Det är då vilseledande att säga att det föreligger enighet. Oenigheten är lika stor nu som 1972. Vi står på den länsdemokratiska linjen, ni står för den länsbyråkratiska linjen. Herr Hilding Johansson försökte döpa om det länsdemokratiska alternativet till kommundemokratiskt. Sedan ursäktade han sig och sade att det var avsett för rubrikerna. Jag tror att det inte ens duger till rubrikerna. Man kan inte ställa landsting mot kommuner. Landstingen är en av de folkvalda kommuner vi har. Det är ett svepskäl man kommer med när man säger att man vill ta med primärkommunerna i länsplaneringen. Det är klart att primärkommunerna inte kan sköta länsplaneringen — det vet varje kommunalman. Nej, den fundamentala skillnaden går mellan dem som anser att direkt folkvalda och inför folket ansvariga organ skall sköta länsplaneringen, och den andra sidan som menar att det är statliga, regeringsutsedda organ som skall sköta den. Den skiljelinjen kan inte suddas ut genom tal om kommundemokratiska alternativ. I förlängningen av vår uppfattning ligger naturligtvis att de organ som skall sköta länsplaneringen skall vara i sin helhet folkvalda. Med den lösning vi kommer till återstår landshövdingen. I den skrift jag hänvisade till inledningsvis har jag hävdat att också landshövdingen bör vara folkvald. Jag tycker det är en naturlig konsekvens. Det är självklart att en sådan här omläggning skulle leda till ändrade arbetsformer för landstinget. Den måste leda till tätare landstingsmöten, och jag tror också att landstingsmötena skulle bli intressantare och livaktigare i och med att landstingen på detta sätt finge mindre ensidiga uppgifter.

Fru talman! Herr Boo ansåg att herr Johansson i Trollhättan var en charmerande försvarsadvokat för regeringens alternativ. Jag tycker väl snarast det är riktigt att karakterisera herr Johansson som en finurlig 35 Det finns nämligen vissa motsägelser i herr Johanssons argumentation. Å ena sidan säger han att landstingen inte kommer på undantag, därför att även med det system som regeringen föreslår kommer länsstyrelserna i stort sett att bestå av personer med anknytning till landstingen. Å andra sidan menar han, att skulle man gå på oppositionens förslag, som innebär att landstingen direkt väljer länsstyrelserna, skulle olyckor kunna inträffa. De här ledamöterna, som enligt herr Johansson är i princip samma personer, skulle alltså genomgå något konstigt förvandlingsnummer, beroende på vem som råkar utse dem. Så är det naturligtvis inte. Från oppositionens sida har vi konstaterat att regeringen och herr Johansson i Trollhättan inte vill vara med om att landstingen direkt får utse länsstyrelsens förtroendemannastyrelse. Det innebär att man inte vill vara med om att politiska stämningar inom ett visst län också skall slå igenom i länsstyrelsen. Så är det icke i dagsläget. De politiska majoriteterna i olika län stämmer i många fall inte överens med vad som gäller för sammansättningen av länsstyrelserna, därför att regeringen systematiskt har utsett socialdemokrater för att få den majoritet i länsstyrelserna som man eftersträvat. Formellt är det naturligtvis riktigt, som herr Johansson sade i sitt inlägg, att länsstyrelsen utses på demokratisk väg — regeringen som har fått folkets förtroende att vara regering utser de här personerna — men det sätt varpå regeringen under de senaste åren har använt sin utnämningsmakt på detta område tycker jag inte att man kan kalla särskilt demokratiskt. Det står i varje fall inte i samklang med andemeningen i det beslut som riksdagen en gång fattade. Vidare tycker jag att beteckningen ett kommunaldemokratiskt alternativ är grovt missledande. Jag tror i alla fall inte att det lurar de människor som vet vad det verkligen handlar om.
Fru talman! Jag vill till konstitutionsutskottets ordförandes synpunkter på frågan om näringslivsrepresentanter säga att jag naturligtvis är tveksam mot varje kvotering, men det finns mera skäl för att de anställda, som direkt berörs av sysselsättningsplaneringen, har särskild representation i länsstyrelsen än för att privata företag har det. Jag tycker att även herr Johansson borde finna det något orimligt att skriva in ett paritetsförhållande mellan tiotusentals lönearbetare och tjänstemän å ena sidan och några storföretag i länet å andra sidan. För min del tror jag inte att det föreligger någon risk för att inte direktörernas erfarenhet blir väl företrädd i länsstyrelserna. Det svarar nog moderaterna för. Jag tror risken är större att de blir överrepresenterade i förhållande till andra intressen. Låt mig också, fru talman, efter den här replikomgången påpeka att man på borgerligt håll uppenbarligen icke kan se något positivt i att länsstyrelsen får skyldighet att redovisa och försvara sina planer inför landsting och även inför kommuner. Ser man inget positivt i att det skrivs in att de beslutande församlingarna — alltså inte förvaltningsutskott och kommunstyrelser — skall regelmässigt få yttra sig över större regionalpolitiska frågor? Där tror jag att en aktiv granskning kommer till stånd ifrån landsting och primärkommunala församlingar och att detta kan vara väl så viktigt som att utse ett antal personer i länsstyrelsen.

Fru talman! Herr Johansson i Trollhättan vill fortfarande ge det intrycket att vi har godtagit regeringsförslaget, men det har vi inte gjort. Vi är emot det. Att vi inte i reservationen presenterar ett detaljerat förslag beror på att vi inte fått det förslag vi begärt utarbetat. Herr Johanssons argumentation håller alltså inte. förde in för att använda i några rubriker försvarar han nu med att kommunalmännen skall få yttra sig över olika planer. Ja, ingen har bestritt att de skall få göra det, men vad vi nu diskuterar är vem som skall ha sista ordet i den regionala samhällsplaneringen. Att kommunalmännen i en enskild kommun inte kan få sista ordet är vi självfallet ense om. Men vad vi menar med det länsdemokratiska alternativet är i stället att företrädare för folket i länen skall ha sista ordet.
Fru talman! Frågan om primärkommunernas ställning vid en utbyggd länsdemokrati är ju inte ny, och det vanliga argumentet från socialdemokratiskt håll är att Länsdemokrati innebär att landstinget blir en ”överkommun”. Jag vill för min del klart säga ifrån — det gör jag också såsom aktiv i Kommunförbundet — att jag inte ser någon som helst fara för en sådan utveckling. Tvärtom förutsätter vårt alternativ att primärkommunerna icke fråntas några uppgifter. Vi skall självfallet lägga så mycket uppgifter som möjligt på primärkommunerna, men när det gäller den regionala planeringen och vad därtill hörer skall länets organ, direktvalt av folket, ha ansvaret i framtiden. Det är vår bestämda uppfattning att detta kommer att fungera utomordentligt bra. Jag kan aldrig föreställa mig att det skall vara svårare för en primärkommunal representation att ha samarbete och diskussioner med ett direktvalt organ på länsplanet än med den statliga myndigheten. Den tanken är mig främmande. Därmed faller också hela resonemanget om att det som herr Johansson i Trollhättan nu kallar det kommunaldemokratiska alternativet skulle vara bättre från decentraliseringssynpunkt. Jag vill därutöver starkt understryka att reformarbetet på det primärkommunala planet bör fortsätta. Det är t.o.m. motiverat att också där decentralisera beslutsfunktionerna. Det är så vi anser att en decentralisering av den politiska makten skall fungera. Sedan vill jag tacka herr Johansson för det klara besked han nu lämnat —- nämligen att hans parti i nuläget och t. v. inte vill gå längre i decentralisering av den politiska makten i det här landet genom ett utbyggt länsdemokratialternativ. Vi får acceptera denna ståndpunkt. Vi förstår att man med utgångspunkt i sina socialistiska grunduppfattningar vill ha en möjlighet att centralt styra så mycket som möjligt.

Fru talman! Frågan om hur samhället skall vara organiserat är såväl ett principiellt som ett praktiskt problem. Det gäller att finna en lämplig avvägning mellan olika intressen. Dit hör kraven på ökat medborgarinflytande och behovet av en väl fungerande förvaltning, som kan beakta både lokala, regionala och rikspolitiska förhållanden. Det råder allmän enighet om att vi så långt som möjligt skall eftersträva att decentralisera beslutsfattandet. Ett uttryck härför är att två tredjedelar av den offentliga sektorns uppgifter handhas av primärkommunerna och landstingskommunerna. Faktum är att det inte finns något annat industrialiserat land i världen där samhällsverksamheten är så starkt förankrad hos de lokala organen som i Sverige. Den här utvecklingen är självfallet inte en tillfällighet. Den är ett resultat av en medveten politik. Regeringen är dock beredd att pröva möjligheterna att gå vidare, och det är därför som vi har tillsatt decentraliseringsutredningen och genom kommunindelningsreformen skapat förutsättningar för ett ökat lokalt ansvar för samhällsutvecklingen. De borgerliga partierna håller fast vid uppfattningen att den samordnade regionala samhällsplaneringen skall flyttas från länsstyrelserna till landstingskommunerna. Detta är en fråga som diskuterats åtskilliga gånger. Sedan länsdemokratiutredningen presenterade sitt förslag för snart tio år sedan har det verkligen funnits tid att fundera. Vi har också sedan dess fått uppleva en utveckling som förstärkt behovet av ett statligt regionalt organ med planeringsuppgifter. En orsak till detta är att behovet av regionala utjämningsinsatser från statens sida ökat. Mer än någonsin står det klart att medborgarnas tillgång till sysselsättning och service oberoende av bostadsort inte kan tillgodoses utan gemensamma insatser som bedöms med hänsyn till hela landets intressen. Detta är ett av de starkaste argumenten för att inte avrusta länsstyrelserna. Vi behöver helt enkelt den statliga länsförvaltningen för att skapa ett solidariskt samhälle. Vi skulle aldrig få en regional utjämning om den enbart skulle baseras på kommunala beslut. Kraven på en effektiv samhällsplanering förutsätter en samordning på länsnivå av det slag som i dag sker. Statliga, kommunala och landstingskommunala insatser måste fogas samman till en helhet. Den uppgiften kan enligt min mening inte läggas på landstingskommunen. En bärkraftig länsförvaltning är också en nödvändig förutsättning för att vi skall kunna decentralisera beslut och uppgifter från centrala myndigheter till regional nivå. Det är en orimlig ståndpunkt att dels kräva decentralisering, dels vilja avrusta de organ som skall göra det möjligt att ta hand om de decentraliserade uppgifterna. Ett ändrat planeringsansvar innebär att statsmakterna måste finna andra vägar för samordningen. En överflyttning av statliga uppgifter till landstingen skulle sannolikt behöva förbindas med långtgående detaljföreskrifter. Detta skulle inte vara ett tillskott till den kommunala självstyrelsen utan fastmer en begränsning. Den tidigare folkpartiledaren Gunnar Helén skrev som landshövding i ett remissyttrande bl.a. följande: ”I utjämnande syfte måste staten vidta en mängd näringspolitiska och andra åtgärder, som särskilt vissa län för sin utveckling blir starkt beroende av. Det bistånd som staten sålunda i olika former lämnar torde icke ställas till vederbörande landstings förfogande att användas efter eget skön. Staten torde snarare finna det nödvändigt att styra det landstingskommunala planeringsorganet med tämligen långtgående direktiv och starkt destinationsbunden medelstilldelning. Följden kan även bli att staten blir mer obenägen att delegera beslutanderätten till den regionala nivån för att behålla sitt inflytande.” Det som dagens folkpartister tror blir ökad demokrati på länsnivå fann Gunnar Helén leda till ökad centralisering. En sådan utveckling anser vi från regeringens sida skuile vara olycklig. En statlig förvaltning i länen har, som jag ser det, speciella förutsättningar att lära känna länets förhållanden och behov. Detta är en fördel såväl för medborgarna som för effektiviteten i statsförvaltningen. När man så vackert talar om s.k. länsdemokrati glöms ofta i debatten bort att de små länen skulle få stora svårigheter att hävda sig mot de befolkningsmässigt och näringspolitiskt starkare regionerna. Vi skulle få en olämplig konkurrens mellan landstingsområdena. Detta kan vara en pådrivande faktor i utvecklingen, men det finns naturligtvis en uppenbar risk för dubbelinvesteringar och misshushållning med samhällskapitalet. Vid ställningstagande till en sådan här viktig fråga är det naturligt att remissopinionen måste tillmätas stor vikt. Om man vill förändra måste ju syftet vara att få till stånd en organisation som bättre löser de enskilda människornas problem. För mig har kommunernas synpunkter spelat stor roll. Vi finner nämligen — i motsats till vad herr Boo gjorde gällande Nr 136 —att ca 200 kommuner av landets 278 har avstyrkt länsdemokratialternativet. Det är endast 40 kommuner av landets 278 som har velat biträda förslaget såsom det framförts från borgerligt håll. Bland de 200 kommunerna finns = naturligtvis också många med borgerlig majoritet. Det är med stor förvåning — Regional samhällsjag noterat att Kommunförbundets vice ordförande går emot den övervä = förvaltning gande majoriteten av landets kommuner. Inte kan man säga att herr Boo tar särskilt stort intryck av den lokala opinionen. Varför har 70 96 av kommunerna intagit den ståndpunkten? En anledning är att man befarar att landstinget blir en överkommun. Det ligger mycket i detta, enligt min mening. En instans som skall samordna olika organs planering skall självfallet inte fullgöra den uppgiften utan att tilldelas makt och inflytande. Den verkliga bekräftelsen på att det förhåller sig så har jag hört först i dag av herr Molin. Han säger nämligen att det är fråga om vem som skall ha sista ordet — inte vem som skall tillföra synpunkter, utan vem som skall ha sista ordet. Alltså skall landstinget ha sista ordet när det gäller att fatta beslut över primärkommunernas huvuden för att samordna planeringen. Är inte detta en överkommun enligt normalt betraktelsesätt, så undrar jag faktiskt hur man vill definiera det begreppet. Vi vill inte acceptera en sådan ordning. I likhet med länsberedningen anser vi att de båda kommuntyperna skall vara jämställda och komplettera varandras verksamhet. Vi kan inte nonchalera kommunalmännens motstånd i detta fall, och vi har inget intresse av att skapa ett motsatsförhållande, en dragkamp, mellan landstingskommunerna och primärkommunerna i dagens läge. Landstingskommunerna är f.ö. fullt upptagna med uppgifter som de redan är huvudmän för. Vi vet vilka behov det finns av åtgärder och planering inom sjukvården, långtidsvården och vården av psykiskt utvecklingsstörda. Att lägga nya uppgifter på landstingen får inte vara ett självändamål. De borgerliga representanterna i utskottet anför att inget länsdemokratiskt alternativ har lagts fram. Valet, säger man, står inte mellan två utarbetade alternativ. Sanningen är ju den att länsberedningen fann — av skäl som jag delvis redovisat — att det inte gick att flytta över den samordnade översiktliga planeringen till landstingen. Det är ingen särskilt rimlig tanke att beredningen först skulle göra ett sådant konstaterande och sedan utarbeta ett förslag till det som man inte ansåg möjligt att genomföra. De borgerliga reservanterna har inte velat ta intryck av de i propositionen framförda sakskälen. Man föreslår att en ny utredning skall tillsättas. Det är väl sällan någon samhällsfråga har blivit föremål för så omfattande utredning som denna. Vi kan inte hålla på och utreda i evighet. Någon gång måste vi ge länsmyndigheterna arbetsro — detta är, ärade kammarledamöter, ett mycket starkt önskemål hos länsstyrelsernas ledning och personal. Det är inte till fromma för någon att en förvaltning ständigt skall arbeta under så osäkra förhållanden. 41 Sedan länsstyrelsen försågs med en styrelse av förtroendevalda har från borgerligt håll riktats kritik mot att politisk proportionalitet inte tillämpats vid val av ledamöterna. Samtidigt har Kommunförbundets kongress enhälligt krävt att kommunerna skall få större inflytande vid val av ledamöter i styrelsen. Jag har i propositionen angivit att jag ser länsstyrelserna som statsmakternas regionala organ. Mot den bakgrunden borde det vara rimligt att regeringen utsåg samtliga ledamöter och att dessa byttes ut vid en ändring av regeringsmakten. En sådan ordning skulle emellertid innebära alltför betydelsefulla ändringar i den nuvarande länsstyrelseorganisationen och strida mot den uppfattning som regering och riksdag tidigare accepterat — att det skall vara ett direkt regionalt inflytande på valet av styrelseledamöter. Då jag av flera skäl inte ansett det möjligt att följa länsberedningens förslag, har jag föreslagit att ledamöterna i styrelsen skall utses proportionellt i förhållande till varje partis röstetal i resp. län. Längre i fråga om proportionalitet lär det inte gå att komma. I enlighet med länsberedningens förslag och nu tillämpad ordning har jag vidare föreslagit att två ledamöter skall utses att företräda länets företagare och två att företräda löntagarna. Det var med stor förvåning jag konstaterade att de borgerliga ledamöterna i utskottet inte ville acceptera den lösningen. I stället hävdar man att landstingen skall utse ledamöterna. Det är verkligen en underlig tanke. Länsstyrelsen skulle därmed bli ett organ för landstinget. Landstinget skall både utse ledamöterna och ställa dem till ansvar. Länsstyrelsen handlägger till tre fjärdedelar frågor som har primärkommunal anknytning. Tydligare och mera definitivt kan man inte etablera landstinget som en överkommun över primärkommunerna. I utredningen om den kommunala demokratin har alla partier slutit upp kring tanken att det är de politiska partierna som bär upp vår representativa demokrati. Det har mot den bakgrunden varit en strävan från min sida att skjuta fram partiernas roll vid val av ledamöterna i länsstyrelsen. Det är via de politiska partierna som man skall föra fram kandidater och utkräva ansvar, och väljarna ger i valhandlingen uttryck för hur de tycker att partierna sköter den uppgiften. Herr talman! Det har i debatten om länsstyrelsernas sammansättning presenterats många förslag. Det är naturligt, eftersom det finns många intressen som vill bli tillgodosedda. För mig har det därför varit angeläget att noga pröva olika lösningar. Den ordning regeringen valt finner jag principiellt riktig och praktisk att tillämpa. Jag kan endast beklaga att de borgerliga partierna sitter fast i ett doktrinärt och partitaktiskt tänkande, trots att regeringen helt gått deras önskemål om en fullständig proportionalitet till mötes. Och jag tycker nästan det är en oförskämdhet av herr Björck i Nässjö att göra gällande att det här förslaget skulle vara tillyxat för att regeringen skulle kunna fortsätta, som han uttryckte det, att göra något sorts mannamån i utnämningen av ledamöter i länsstyrelsens styrelse. Nr 136 I propositionen framgår klart hur de tio ledamöterna skall utses — där Tisdagen den råder ingen tvekan. Kvar finns de fyra ledamöter som skall representera 25 maj 1976 löntagare och företagare. Jag har vid överläggningar med företrädare för herr Björcks parti sagt att jag är beredd att genom en partiledaröver — Regional samhällsenskommelse fastslå att dessa fyra ledamöter skall utväljas på ett sådant — förvaltning sätt att de är neutrala emellan de båda blocken. Jag har icke hyst någon som helst tvekan när det gällt att här följa förslaget om proportionalitet. Jag kunde känna en viss förståelse för de borgerliga partiernas argument tidigare men inte för detta doktrinära agerande. Här har de haft möjlighet att uppnå proportionalitet, att få de enhälliga önskemålen från Kommunförbundets kongress tillgodosedda och att samtidigt stärka partiernas roll. Att ett sådant förslag inte kunnat vinna bred anslutning kan jag, herr talman, endast beklaga. Till sist vill jag svara på ett par frågor som herr Molin ställde i sitt inledningsanförande. Herr Molin hänvisade först till länsdemokratiutredningen och sade att den var enig under den socialdemokratiske ordföranden Per Nyström. Ja visst — men jag är inte så säker på att herr Nyström skulle ha lagt förslaget om länsdemokrati i dag, för det var ett alternativ till de småkommuner som fanns vid den tidpunkten. I dag har vi bildat starka, bärkraftiga kommuner, till vilka vi kan delegera verksamhetsformer. Och om jag inte fattat fel har länsdemokratiutredningens ordförande redan gjort ett uttalande i den riktningen, och det framgår klart av yttrandena över länsdemokratiutredningens förslag att det förhöll sig på det sättet. Den andra frågan som herr Molin tog upp och som han sade att han förgäves försökt få besked från socialdemokraterna om var följande: Varför kan man inte låta landstingen på samma sätt som kommunerna i demokratisk ordning få handlägga sina frågor och sin planering? Jag hoppas att jag återger herr Molins fråga något så när riktigt. Men herr Molins inställning bygger ju på en tydlig missuppfattning, som jag är mycket förvånad över. Det är ju så att det vi talar om är inte landstingens planering. Landstingen harfull frihet att planera för sina verksamhetsuppgifter på samma sätt som primärkommunerna. Vad vi talar om, herr Molin, är en samordning av statlig och kommunal planering. Det har inte primärkommunerna — frågan är om landstingen skall få en sådan. Det vill ni — ni vill att landstinget skall vara huvudman och ha det sista ordet, som herr Molin uttryckte sig, när det gällde samordningen av statlig och kommunal planering. Det är detta som är den grundläggande skillnaden och inte den omständigheten att i det ena fallet handlägger kommunerna sin planering och i det andra fallet gör landstingen inte detta. Sedan har det talats mycket om att länsberedningen inte har lagt fram alternativ. Jag har redan delvis berört detta. Såvitt jag vet har det inte av någon ledamot inom länsberedningen anförts att beredningen skulle vara förhindrad att lägga fram ett genomarbetat alternativ i den ordning 43

Herr talman! Statsrådet Gustafsson betonade att vi behöver starka statliga regionala organ för att solidariskt klara ut problem i olika delar av landet. Ja, självfallet är jag medveten om att resurserna måste fördelas över hela landet, och det skall naturligtvis den statliga makten — om jag får använda det uttrycket för regering och riksdag — svara för. Men lika självklart är att den regionala, folkvalda instansen landstinget kan och bör ta ansvaret för att man i hela regionen får det solidaritetsstöd som man i olika sammanhang behöver. Det är den vägen som vi mycket starkt har velat förorda som principlösning i dessa frågor. Det vill jag starkt här understryka.

Folk upplever det som anmärkningsvärt att politiker reser runt och ger löften men att man aldrig i ett direkt avgörande kan ställa dem till ansvar inom det område eller i den region som löftena har avsett. Jag tycker att det är där som bristerna f. n. finns i den praktiska tillämpningen. Vi har inte haft tillfälle att pröva ett länsdemokratialternativ som har varit helt utrett. Det kan visserligen sägas —- som herr Johansson i Trollhättan tidigare gjorde — att det borde ett parti ha kunnat åstadkomma under 13 år, men det är väl rimligen regeringen som skall se till att vi får förutsättningar för en sådan prövning och att alternativa förslag läggs fram. Vad slutligen frågan om landstingen och valet av ledamöter i länsstyrelsen angår är det naturligtvis det politiska partierna som skall nominera, men det är landstinget som väljer. Och det är sålunda av landstinget som det politiska ansvaret skall utkrävas för de insatser som ledamöterna gör.

Herr talman! Statsrådet Gustafsson var missnöjd med att jag klagade på den tidigare utnämningspolitiken, och han tyckte t.o.m. att det var oförskämt att insinuera att man i fortsättningen skulle använda sig av samma metoder. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att kommunministern är missnöjd över att bli beskylld för ett handlingssätt i framtiden, som han och hans företrädare har tillämpat tidigare. Annars är det ju ingen logik i vad herr kommunministern sade. Vidare var kommunministern upprörd över att vi vill att landstingen nu skall få välja länsstyrelsernas förtroendemannastyrelse. Han karak teriserade det som en ”underlig tanke”. Men vad är det för underlig tanke? Landstingen har tidigare utsett fem av tio ledamöter. Vad är det då som är så underligt om man nu låter landstingen utse hela styrelsen? Inte heller där kan jag riktigt förstå logiken i kommunministerns uttalande. Jag har all respekt för att kommunministern lovar att i fortsättningen, om propositionen bifalles, försöka utse neutrala representanter. Men vi vet ju hur det blir med s.k. neutrala representanter ibland. Jag har hört kolleger till herr statsrådet utlova neutrala representanter i andra statliga sammanhang. När det har kommit till kritan har de inte varit särskilt neutrala.

Vi tror inte att några sådana olyckor skulle inträffa att det skulle bli kaos i planeringen runt om i landet om vårt system införs. Snarare tror vi att besluten skulle närmas människorna på ett förtjänstfullt sätt.

Herr talman! Kommunministern gjorde inget försök att dölja motsättningarna mellan oppositionen och regeringen i den här frågan. Med hänsyn till den tidigare debatten tycker jag det var värdefullt att få klarlagt att det här finns en principiell skillnad mellan den ena och den andra hälften i riksdagen. Kommunministern motiverade behovet av en statlig länsförvaltning bl.a. med att den skulle vara ett skydd för primärkommunerna. Vi har sagt att folket i länet genom sina representanter i landstinget skall ha sista ordet när det gäller länsplaneringen. Kommunministern anser att det skulle vara ett hot mot kommunerna, att det är ett uttryck för att man vill skapa en överkommun. Om man för det resonemanget måste man väl föra det vidare och fråga sig: Vem är det som skall ha sista ordet enligt regeringens linje? Jo, det är ett byråkratiskt statligt organ. Det är ett uttryck för att regeringen vill framhäva statens överhöghet över kommuner av olika slag. Här går, som jag har sagt, skiljelinjen mellan ett mera centralistiskt, byråkratiskt betonat tänkesätt, där man skjuter fram de statliga myndigheterna, och vårt länsdemokratiska alternativ, där man ställer upp för kommunerna. Jag har ställt frågan: Varför skulle inte länets valda representanter få sköta länets angelägenheter i analogi med att kommunernas valda representanter sköter kommunens angelägenheter? Statsrådet Gustafsson säger då: Ja, men vi har ju inte tänkt oss att länsstyrelserna skall lägga sig i landstingens planering. Men det var väl ändå en undanflykt. Vad vi diskuterar är ju den sam lade regionala planeringen. Det är den vi vill föra över till landstingen. Gör vi det får vi ett direkt folkligt inflytande över den. Sedan säger vi att människorna i länet i avvaktan på detta bör få ett direkt inflytande, och det får då ske genom att landstingen väljer länsstyrelserna. Men det är ju inte vi som vill att samhällsplaneringen skall skötas av länsstyrelserna. Kommunministern säger att det skulle vara uttryck för något doktrinärt tänkande att föreslå att länsstyrelserna i nuläget skall väljas av folkets representanter. Jag kan möjligen hålla med honom om att det går tillbaka på en doktrin: Det går tillbaka på en närdemokratidoktrin, och den skäms vi inte för att vi har.

Herr talman! Jag finner en svaghet i diskussionen både från regeringens sida och från den borgerliga oppositionens, nämligen att man undviker att ta upp de grundläggande problemen i fråga om planering och sysselsättning. Debatten fastnar i frågeställningen: Vem skall sköta planeringen? Men vilken inriktning skall planeringen ha? Vilka styrinstrument behövs? Vilka ingrepp mot anarkin i det ekonomiska systemet behövs för att lösa planeringsfrågorna? Det är enligt min mening grundläggande problem, men för dem viker man undan. Det hade varit angeläget att kommunministern hade medverkat till att lyfta debatten från det formella till det grundläggande. Det är, enligt min mening, av vikt att besvara de här frågorna för att man skall kunna analysera effekterna av den ena eller andra organisationen på länsplanet. Hur skullet.ex. en länsfederalism utfalla i Sverige, om man behöll marknadsekonomin med dess koncentrationsoch utslagningstendenser? Skulle Dalarna och Jämtland kunna hävda sig mot Storstockholm, skulle östra Skåne kunna hävda sig mot Örestadsområdet? Knappast. Jag tror för min del att de regionala skillnaderna skulle förstärkas och menar att regional självstyrelse blir meningsfull först när man ger alla regioner en garanti mot avfolkning och arbetslöshet, när man fått så pass goda styrmekanismer att man kan genomföra en resursutjämning mellan kommuner och regioner och när man inte tvekar om att företa ingripanden mot profitintressena. Jag anser att dessa frågor kvarstår för den fortsatta debatten. De är inte lösta genom propositionen, och de borgerliga har helt naturligt ingen lösning på de problemen.